Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att säkerställa att barnkonventionens bestämmelser tillämpas i alla avseenden av svenska myndigheter och domstolar. Frågan har sin utgångspunkt i ett enskilt fall som jag inte har möjlighet att kommentera. Jag vill dock rent principiellt framhålla att prövningsmyndigheterna vid en ansökan om uppehållstillstånd, oavsett utgången av ett adoptionsärende, naturligtvis skall beakta om det kan finnas andra humanitära skäl i ärendet som gör att tillstånd skall beviljas. När det gäller den mera allmänna frågeställningen konstateras i den rapport som Sverige i enlighet med konventionen nyligen har avlämnat till den särskilda FN-kommittén för barnets rättigheter, att svensk lagstiftning stämmer väl överens med barnkonventionen. Däremot står tillämpningen av lagar och bestämmelser inte alltid i överenstämmelse med konventionens intentioner. Som exempel vill jag nämna att kritik har riktats mot ett bristande barnperspektiv inom socialtjänsten. Regeringen har mot den bakgrunden givit Socialstyrelsen i uppdrag att utforma och genomföra ett program för att utveckla socialtjänstens förhållningssätt till utsatta barn och deras familjer, det s.k. Barn i fokus-projektet. Satsningen tar sikte på att höja kompetensen och öka medvetenheten hos socialarbetare och andra som arbetar med utsatta barn. Förmågan att se, förstå, beskriva och möta utsatta barns behov skall utvecklas. Särskilda medel har avsatts för detta utvecklingsarbete som syftar till att sätta barns bästa i främsta rummet. När vi ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter åtog vi oss också att i enlighet med artikel 42 genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl barn som vuxna i Sverige. Barnkonventionen har översatts till svenska och i bl.a. serien UD informerar tryckts upp i ca 70 000 exemplar. Publikationen har spritts genom olika kanaler. En rad konferenser om konventionen eller om vissa artiklar i konventionen har anordnats av bl.a. Socialdepartementet och en rad olika frivilligorganisationer. Vidare har 30 miljoner kronor anvisats ur Allämnna arvsfonden för att under en treårsperiod ge frivilligorganisationerna möjlighet att genom sina särskilda kanaler sprida kunskap om konventionen. Den tidigare nämnda rapporten till FN avlämnades den 2 september 1992. Rapporten, som även innehåller konventionstexten, trycks för närvarande i 10 000 exemplar. Avsikten är att sprida rapporten till bl.a. statliga myndigheter, inkl. domstolar.

Herr talman! Jag har inte tillräckliga kunskaper om det enskilda fallet för att kunna yttra mig om detta och är dessutom inte tillåten att göra det här i talarstolen. Men principiellt är det naturligtvis önskvärt att man försöker att hantera sådana problem så smidigt som möjligt. Jag kan inte svara på om man har gjort det i det här fallet.

Herr talman! Det gläder mig att socialministern nu säger att han har anledning att ta itu med de dåliga exemplen. Handikapporganisationerna gör förvisso ett gott arbete, men alla är icke medlemmar där och alla framför inte sina klagomål till dem. Nu har jag framfört detta här i kammaren, och jag hoppas att de som är berörda får upp ögonen för problemen.

Herr talman! Den bild som Sigrid Bolkéus ger stämmer inte riktigt med den rapport som hon nyss viftade med. Där framgår det att de finnar som finns i Stockholm ofta har varit här ganska länge och att de faktiskt får vård. Det finns självfallet också problem med dem som kommer hit tillfälligt och kanske inte får vård eller det mottagande i Sverige som skulle vara önskvärt. Jag vill inte säga att det inte finns behov av eller utrymme för finska socialarbetare i Stockholm, på samma sätt som de svenska socialarbetare som är placerade i Köpenhamn. Detta är i första hand en fråga som får diskuteras mellan Stockholm och Helsingfors, och beslutet att placera socialarbetare här måste naturligtvis framför allt vara finskt beslut. Det är vi i Sverige som har beslutat att placera socialarbetare i Köpenhamn, och det har fungerat mycket bra. Det är därför inte uteslutet att det skulle tillföra en del att få hit finska socialarbetare för att hjälpa den grupp som vi nu talar om. Det är alltså ett finskt beslut, och det får i första hand diskuteras mellan Stockholms kommuns socialtjänst och dess finska motsvarighet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag hade dock hoppats på ett klart positivt svar till förslaget att öppet redovisa de förmåner utöver lönen som bolagen lämnar sin VD. Det är helt uppenbart att dessa förmåner uppgår till betydande belopp. Det har ju under senare tid avslöjats vad sådana här förmåner kan bestå utav; tjänstebostad, avgångsvederlag och olika oerhört generösa fallskärmsavtal. Vi har fått ta del av flera sådana exempel, och de ger stöd för kravet att öppet redovisa i årsredovisningar de förmåner som bolagets VD och eventuellt andra i företagsledningen ges. Jag tror också att detta har stor betydelse för aktieägarnas och allmänhetens förtroende för bolagen och för de personer som har ansvar för företagets skötsel. I andra länder, som England och USA, har man ett mycket bestämt regelverk, som ger klara besked på den här punkten. I USA har den myndighet som reglerar handeln med aktier helt nyligen infört nya regler, som innebär krav på att bolagen offentliggör vad deras direktörer får i lön och i övriga förmåner. Även om det pågår en utredning, skulle jag vilja fråga om det är rimligt att statsrådet uttalar ambitionen att åstadkomma en förändring av regelverket, så att de här förhållandena offentliggörs.

Herr talman! Det som statsrådet avslutade med att säga inger hopp om att utredningen skall leda fram till att en förändring skall kunna åstadkommas. Det talas här om att vi skall anpassa oss till vad som gäller internationellt sett. Bara för ett par dagar sedan läste jag i tidningen Arbetet om de nya regler som införts i USA. Man säger: ''Reglerna kräver att ett företags verkställande direktörs och de fyra övriga högst betalda chefernas löner offentliggörs om de överskrider'' en viss summa. ''Dessutom måste all kompensation i form av aktier och annat uppges i detalj samt dess marknadsvärde, liksom bl.a. pensionsförmåner.'' Man refererar till en kommentar lämnad av företrädare för små aktieinnehavare, som i åratal har han arbetat för att tvinga fram ett offentliggörande av chefslöner: ''Vi har gjort några kompromisser, men i stort sett är vi väldigt nöjda. De nya reglerna kommer att ge aktieägarna mycket större inflytande över hur företagen drivs.'' I England finns också ett sådant här regelverk. Vi lyssnar ju ibland på vad som händer runt omkring oss, inte minst på vad som händer i Amerika. Statsrådet kan kanske läsa på i den här frågan.

Herr talman! Jag ser fram emot när propositionen i den här frågan kommer nästa år från statsrådet. Vi kan kanske få klarhet då. Med tanke på den allmänna opinionen tror jag att det vore bra att rensa upp bland allt det som nu avslöjas gång efter annan, och som inte är bra vare sig för aktieägarna eller för allmänheten.
Herr talman! Som en slutlig kommentar skull jag vilja tillägga att jag fortfarande inte är riktigt säker på att detta är en lagstiftningsfråga. Redovisningslagstiftningen är nämligen en ramlagstiftning och man överlämnar åt normbildande organ att utfärda detaljanvisningar. På det här området har vi Redovisningsrådet, som skall ge anvisningar om god redovisningssed. Jag vill reservera mig i den här frågan och inte avge något bestämt uttalande.

Herr talman! Carl Fredrik Graf har frågat finansministern vilka förändringar regeringen avser att genomföra rörande villkoren för det statliga person och adressregistrets verksamhet innan aviseringsutredningen är klar med sitt betänkande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. SPAR-registrets framtid utreds för närvarande av aviseringsutredningen. Dess framtid påverkas också av ett förslag till EG-direktiv om integritetsskydd på dataområdet, ett förslag vars konsekvenser bl.a. datalagsutredningen för närvarande överväger. Både aviseringsutredningen och datalagsutredningen skall bli klara under år 1993. Jag vill därför inte nu föregripa utredningarnas resultat och föreslå några genomgripande förändringar för SPAR:s del innan utredningsarbetet är slutfört. Huvudman för SPAR-registret är en särskild nämnd i vilken ingår företrädare för partierna i riksdagen. SPAR-nämnden har till regeringen inkommit med framställningar om vissa förändringar beträffande SPAR-registret. SPAR-nämndens förslag innebär bl.a. vissa begränsningar av vilka uppgifter som skall få lämnas ut från SPAR-registret. Nämnden har motiverat sitt förslag med att begränsningarna är önskvärda för att öka skyddet för den enskildes integritet. Även jag anser att det finns starka skäl som talar i denna riktning. Framställningen bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Jag avser att om det behövs inhämta Datainspektionens yttrande över SPAR nämndens förslag och därefter ta slutlig ställning till de ändringar i SPAR-förordningen som kan anses erforderliga i anledning av SPAR

Herr talman! SPAR-nämnden har i framställningen yrkat att ändringen skall komma till stånd per den 1 januari. Jag har, som jag sade, ännu inte tagit slutlig ställning till nämndens förslag.

Herr talman! Jag drar av vårt replikskifte slutsatsen att det för närvarande inte är aktuellt med några förändringar av högre dignitet av SPAR-registrets användning, varken under detta år eller under 1993. Är det riktigt?

Herr talman! Jag är väl medveten om att rabies är en ytterst farlig sjukdom. Men de fall som konstaterades i Finland förekom i södra Finland, på gränsen till Ryssland. Det har nu gått mer än fyra år sedan dess. Jag tror inte att statsrådet kan tro att man med dessa bestämmelser kan förhindra en spridning av rabies till Sverige. I norr är det en älv som skiljer länderna åt. Merparten av året är den älven igenfrusen. Det finns inga problem för vilda djur att ta sig över gränsen. Det kan ju tyckas att detta är ett litet problem, men faktum är att det är ett mycket stort problem för många människor som t.ex. arbetar i gruvorna. Det är många som är inflyttade från Finland. De har kontakter med sin tidigare hembygd och har kanske en fritidsstuga där. De är kanske hundägare, liksom många är där uppe. Det är ett mycket stort problem att ta över hunden, nästan en omöjlighet. Det är ett allmänt önskemål att detta nu ses över och avvecklas.
Herr talman! Det har ju visat sig att smittrisken den här vägen inte ens var särskilt stor under den period när det förekom fler fall av rabies i Finland. Jag kan inte förklara det. Det är möjligt att Bruno Poromaa bättre känner till de lokala förhållandena, men det är uppenbarligen så att de vilda djuren inte rör sig särkilt mycket över gränsen. Smitta har i varje fall inte överförts under den mycket långa period som Sverige har varit fritt från rabies. Jag tror att det vore förhastat att ta ställning till att ändra bestämmelserna innan vi har klara tecken på hur vi kan gå vidare. Det hindrar inte att jag är mycket positiv till att vi skall försöka få fram resultat så snart som möjligt. Jag hoppas naturligtvis att detta hinder i umgänget med våra grannländer skall kunna undanröjas. Jag ser dock inte för närvarande någon möjlighet att gå före den vetenskapliga forskningen på området.

Herr talman! Berit Andnor frågade hur vi skulle uppmärksamma jämställdheten i arbetslivet. Jag medger att det var ett långt svar. Det handlar mycket om att ta fram kunskap om hur det ser ut som underlag för aktioner, bl.a. bland kvinnorna, men också när det gäller arbetsmarknadens parter. Det är riktigt att den svåra ekonomiska situation som vi har innebär påfrestningar för både män och kvinnor. Som jag sade i svaret är det hittills i första hand männen som har drabbats av arbetslöshet. Skillnaden mellan män och kvinnor kommer dock att minska framöver. Saneringen av den svenska ekonomin har till syfte att säkerställa välfärd för oss alla, inkl. att vi skall kunna säkra jobben även för kvinnor. Socialdemokraterna och regeringen har tillsammans lagt fram mycket omfattande besparingsprogram när det gäller den offentliga sektorn. Vi har varit överens om behovet av detta. Jag förstår och inser att det innebär påfrestningar dels politiskt för de partier som är inblandade i överenskommelsen, dels för oss alla såsom medborgare. Men det är en nödvändig process för att vi skall kunna säkerställa välfärden. I den processen ingår, som Berit Andnor säger, att man skall kunna säkerställa att alla människor har ett arbete och kan försörja sig.

Herr talman! Som jag sade tidigare har regeringen och Socialdemokraterna varit överens om behovet av kraftfulla åtgärder för att sanera svensk ekonomi. Om jag är rätt underrättad har frågan om indragning till kommunerna inte varit uppe till diskussion under de förhandlingar som föregick den proposition som presenterades i kammaren i förra veckan. Det här innebär påfrestningar på oss alla, men jag utgår ifrån att vi i grunden är överens om behovet av effektivisering, även när det gäller den offentliga sektorn, för att vi på sikt skall kunna rädda välfärden och jobben åt kvinnorna i Sverige.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Även om det egentligen inte tillhör frågan, vill jag ändock kommentera vad Birgit Friggebo säger om att man upphävde det s.k. decemberbeslutet för att därigenom sätta skyddsbehovet i fokus. Var det någonting som fokuserade skyddsbehovet så var det faktiskt decemberbeslutet. Jag kan bara notera att två generaldirektörer i dag drar precis samma slutsats, när de tycker att man återigen skall fokusera skyddsbehovet genom att i första hand tillämpa FN:s flyktingkonvention. Det var emellertid inte detta vi skulle diskutera i dag. Frågan gäller i stället barnen och de humanitära skälen för att barn får stanna i Sverige efter lång vistelsetid. Tidigare har Birgit Friggebo i riksdagen sagt att tillämpningen av treterminersregeln på alla barnfamiljer från det forna Jugoslavien kommer att få till följd att denna undantagsregel får karaktären av huvudregel samt att regeringen mot bakgrund av detta har beslutat att låta treterminersregeln i utlänningsförordningen utgå. Jag kan inte förstå annat än att detta kommer att innebära långa väntetider för en stor grupp asylsökande. I svaret antyds att jag skulle ha haft fel utgångspunkt. Det är dock bra om väntetiderna för barnfamiljer i alla andra ärenden är så korta att regeln inte behöver tillämpas. I så fall är det dock svårt att förstå varför det skall vara så bråttom med att ta bort den. Jag skulle vara glad om vi fick tillbaka den ordning som gällde för ett par år sedan, nämligen att vi kunde garantera barnfamiljer besked inom ett år. Det gällde inte bara familjer med barn i skolåldern. Är det, Birgit Friggebo, skillnad på barn och barn? Är det just de jugoslaviska barnens vistelsetid som inte skall ha någon betydelse, eftersom man tar bort treterminersregeln?
Herr talman! Jag sade i svaret att vi vill fokusera skyddsbehovet. Det är inte bara en formulering. Vi tycker förstås också att det är viktigt. I de två generaldirektörernas brev till regeringen sägs att många som saknar skyddsbehov får stanna. Det är helt rätt. Vad beror det på? Jo, det beror på att det har funnits vistelsetidsregler, dvs. om de har fått vänta lång tid har de fått stanna utan egentlig prövning av skyddsbehovet. Av de ca 18 000 personer som fick tillstånd att stanna i Sverige förra året fick 11 000 stanna av humanitära skäl. Huvudparten av dem fick stanna på grund av att de hade väntat länge. Nu används detta faktum till att föreslå att en del av utlänningslagens skyddsregler skall suspenderas, dvs. begreppet de facto-flykting. Sådana tillstånd ges i ganska marginell omfattning. I själva verket är det vistelsetidsreglerna som har gjort att folk har fått stanna fast de inte har skyddsbehov. Nu har den nuvarande regeringen tagit fasta på skyddsbehovet och därmed avskaffat vistelsetidsreglerna. Det är alltså skyddsbehovet som kommer att utgöra grunden för beslut. Maj-Lis Lööw frågade om regeringen gör skillnad på barn och barn. Det gör vi natruligtvis inte. Dessa regler gäller alla asylsökande oberoende av vilket land, område eller krishärd de kommer från.

Herr talman! Regeln gäller för alla. Jag har kunnat konstatera att treterminersregeln i dag har i stort sett inte någon praktisk tillämpning, eftersom barnfamiljerna får besked inom tidsramen. Det allra viktigaste är att se till att människor får besked så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Den regeln råder i dag att Invandrarverk och Utlänningsnämnd får de resurser de begär när de vill anställa handläggare som kan fatta beslut. Det enda villkor jag satt upp är att de kan hantera det hela, att de hinner anställa människor och utbilda dem så att de kan göra en god insats när det gäller att fatta beslut. De får resurserna, och det måste vara grunden till det hela. Inom ramen för de ordinarie bestämmelserna finns det alltid möjlighet att ta hänsyn till humanitära skäl. Då görs en individuell bedömning i det enskilda fallet. Vi tycker att det är fel att ha schablonregler som omfattar alla. Det leder ju till diskussionen om att rätt många av dem som får stanna i Sverige inte har flyktingskäl eller skyddsbehov. Det tas till intäkt för att kritisera flyktingpolitiken över huvud taget. Det har varit viktigt att undanröja den kritiken.

Herr talman! Det riksdagen upplever just nu är ett formidabelt nederlag för regeringen när det gäller handläggningen av frågan om Sveriges Radio. Kulturministern säger att man från de nuvarande ägarnas sida har förklarat sig villig att konstruktivt medverka till förändringar. Det är riktigt. Däremot har tyvärr inte de nuvarande ägarna mötts med motsvarande vilja till samarbete från kulturministerns sida. Man har skrivit brev till kulturministern och begärt att få svar på vissa mycket precisa frågor. Man har velat få till stånd överläggningar, som dock senarelagts. Man har antingen mötts av total tystnad eller, när man har velat göra någonting konstruktivt för Sveriges Radio, blivit kallad för företrädare för gårdagens järntrianglar. Om nu ägarna upplever det så, har även ledningarna för de olika programbolagen upplevt det som mycket besvärande av den anledningen att ett nytt avtal skall gälla från årsskiftet. Man har inte fört någon diskussion om avtalet. Nu har avtalet havererat, och nu har riksdagsbeslutet havererat. Jag tycker att det är att hantera den politiska makten på ett sällsynt dåligt sätt. Det är dåligt gentemot ett public service-företag som faktiskt är landets största kulturinstitution. Totalt omsätter programbolagen omkring 4 miljarder. Det är dåligt gentemot ägarna. Varför har jag redogjort för tidigare. Men det är framför allt dåligt gentemot riksdagen, för riksdagen ställs nu inför faktum där regeringen säger att den i en skrivelse skall meddela vad den har att komma med. Regeringen skall nu omgående tillsätta en utredning. Min fråga är: När kommer den, och hur kommer den att se ut? Hur kan statsrådet begära att riksdagen på ett rimligt sätt skall behandla en skrivelse från regeringen när det bara är två månader kvar tills det nya avtalet skall börja gälla? När skall riksdagen behandla frågan, är det nästa år eller när skall det ske?

Herr talman! Jag har inte tvingat fram någon gammal lösning. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen röstade emot det som kom att bli riksdagsmajoritetens beslut. Sedan säger Birgit Friggebo att jag vill politisera det hela. I så fall befinner jag mig i gott sällskap med de flesta andra som kommit i närheten av Kulturdepartementet i denna fråga. Den verkställande ledningen för programbolagen är mycket bekymrad. Då kanske vi kan anklaga den för att försöka politisera frågan. Ägarna är mycket bekymrade och har t.o.m. kommit med en skrivelse till kulturministern. Det är riktigt att folkrörelseägarna har varit de som varit mest bekymrade av den anledningen att de har mötts med total tystnad när de har velat ta upp en konstruktiv diskussion om ägarrollerna. Birgit Friggebo säger att det var några som kunde förutse att denna situation skulle uppstå. Då är det absurt att behöva föra den här diskussionen i dag den 3 november. Om Birgit Friggebo kunde förutse denna diskussion, varför lade hon då fram det förslag som kom att bli riksdagens beslut? Varför agerade hon inte tidigare, så att riksdagen hade haft möjlighet att hantera frågan? Kommer det en skrivelse nu, skall det vara en motionstid på den. Den skall sedan behandlas av riksdagen. Nu återstår bara ägarfrågan, säger Birgit Friggebo. Ägarfrågan är faktiskt en avgörande fråga för varje företag, också för programbolagen Sveriges Radio.

Herr talman! Maj-Lis Lööw har frågat mig på vilket sätt regeringen nu agerar för att Sverige och Estland gemensamt skall hitta en lösning på de problem som leder till att exempelvis kurder och irakier tar sig till Sverige via Estland på privata båtar. Claus Zaar har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stoppa människosmugglingen till Sverige. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Att personer söker sig till Sverige under de former som beskrivits i medierna under de senaste veckorna illustrerar ett allvarligt och svårt internationellt problem. Människor är uppenbarligen beredda till umbäranden för att komma till Sverige, och skrupelfria personer är beredda att profitera på detta. Det är viktigt att slå fast principen att alla som söker asyl här har rätt att få sin sak prövad, om inte den s.k. första asylland-principen blir tillämplig. Att resa in i Sverige för att söka asyl här är i och för sig inte brottsligt. Samtidigt skall givetvis gräns och invandringskontrollbestämmelser tillämpas. Det är emellertid brottsligt att i vinningssyfte planlägga och genomföra verksamhet som är inriktad på att främja inresor i Sverige för dem som inte har pass eller tillstånd att resa in. De senaste veckornas händelser visar på behovet, som regeringen i flera sammanhang framfört, av ett mer samlat internationellt uppträdande i flyktingpolitiska frågor. Det är angeläget att stater tillträder samma internationella överenskommelser och därmed i princip också för samma politik, för att ge skydd åt dem som behöver det. UNHCR har också varit i kontakt med samtliga baltiska stater och bl.a. anordnat kurser där. Estland har vidare pågående diskussioner med UNHCR med syfte att tillträda Genèvekonventionen, och man kan anta att den i praktiken redan tillämpas. Är det så, kan första asylland-principen tillämpas gentemot I juni i år besökte också representanter för Migrationsmyndighetens direktör hade tidigare i februari i år besökt Invandrarverket och Kulturdepartementet. Besöken syftade till att utbyta erfarenheter och att från svensk sida undersöka om man kan bistå den estniska myndigheten på något sätt. Vid det senaste sammanträffandet kom man överens om att personal från den estniska migrationsmyndigheten skall erbjudas kurser i Sverige, i första hand hos Invandrarveket. Den estniska myndigheten har meddelat Invandrarverket vad man har för behov och önskemål, och närmare planering pågår. Den svenska polisen har haft kontakter med gränspolisen i Estland. Svensk polis har åkt med EstLines färjor, då ett stort antal asylsökande kom med färjorna. Man har hjälpt den estniska gränspolisen med instruktioner och givit materiell hjälp. Även lettisk gränspolis har fått viss utrustning. Estnisk gränspolis har besökt Sverige och träffat representanter för svensk polis, Regeringen har också försäkrat sig om att

Herr talman! Man kan säga att den här situationen är en ganska bra illustration av hur det är i ett land i sönderfall. Ett av grundproblemen är brist på utlänningslagstiftning, migrationslagstiftning och lagstiftning över huvud taget. Ett annat problem är bristande kunskaper om gränskontroll och om utbildning av t.ex. poliser. Alla de kontakter som jag redovisade har till syfte att hjälpa till med att komma ifrån dessa brister. Vi vet också att UNHCR har kontakter både med Moskva och med de baltiska staterna. Man kan utgå ifrån att en del av smugglingsresorna säljs i bl.a. Moskva. Jag förutsätter att UNHCR har olika diskussioner också med de baltiska staterna om hur man skall kunna komma till rätta med dessa bekymmer. Svaret på just den fråga som Maj-lis Lööw ställde om hur man skall kunna hjälpa till och ta hand om de människor som finns i Estland, ge dem skydd och humanitär hjälp, känner jag inte till.
Herr talman! En första åtgärd måste uppenbarligen bli -- och jag utgår ifrån att detta återigen har diskuterats med estniska myndigheter -- att se till att möjligheten för stora grupper att via billiga turistvisum ta sig in i Estland för att sedan ta sig vidare stoppas. Det är detta som är det egentliga problemet och som lockar till sig profitörer som säkert kan finnas i flera led. Jag avkräver inte invandrarministern något besked, men jag utgår ifrån att man är beredd att också materiellt hjälpa Estland med ett visst flyktingmottagande för att Estland skall kunna leva upp till sina åtaganden, om Estland nu är beredd att tillträda FN:s flyktingkommission. Detta är viktigt för goda grannrelationer i fortsättningen.
På begäran av Socialdemokratiska partigruppen anordnas onsdagen den 11 november kl. 9.00 en särskild debatt om riksdagens ställning och arbetsformer. I debatten deltar en företrädare för varje partigrupp. Företrädaren för Socialdemokraterna inleder med ett anförande om längst 15 minuter. Därefter får övriga partiers företrädare ordet efter partiets storleksordning för var sitt anförande om längst tio minuter. Riksdagens ställning, roll och arbetsformer har i höst uppmärksammats mer än på länge. Det är viktigt att en bred debatt förs om första statsmakten och att den debatten också förs i Sveriges riksdag. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen får därför hemställa om att en debatt med det snaraste anordnas om riksdagen och dess arbetsformer. Debatten kan lämpligen anordnas efter de principer, som gällt för s.k. särskilt anordnade debatter. Naturligtvis bör debatten också kunna omfatta aktuella författningsfrågor.
Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig vilka lagändringar som förbereds för att hindra att mördare går fria på grund av att brottet har utförts av flera tillsammans. Till att börja med vill jag nämna att det dess bättre inte är så att antalet mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång har ökat under senare år. Detta minskar givetvis inte vikten av att agera med kraft mot våldsbrottsligheten. Våra nu gällande straffrättsliga regler lägger inte några hinder i vägen för att döma flera för deras delaktighet i ett och samma brott. Ansvar kan utkrävas av deltagarna som gärningsmän, medhjälpare eller anstiftare. Rättsordningen kräver emellertid att den som döms för ett brott skall vara överbevisad om sin skuld. Det problem som Wiggo Komstedt tar upp är alltså främst en fråga om värdering av bevisning. Om den åtalades skuld inte är ställd utom rimligt tvivel skall han frikännas. Att så sker är ingen brist utan en styrka i vårt system. Jag är också övertygad om att Wiggo Komstedt instämmer med mig i att ingen skall dömas utan att han är bevisad skyldig till brottet. När två eller flera personer kan ha begått ett visst brott och de skyller på varandra kan alltså den situationen uppstå att ingen kan dömas för brottet. Jag håller med Wiggo Komstedt att detta kan framstå som otillfredsställande. I april detta år gav jag därför professorn i straffrätt, Madeleine Leijonhufvud, i uppdrag att göra en översyn av medverkansregler och andra bestämmelser som kan vara av betydelse i brottmål när personer som kan ha begått ett visst brott skyller på varandra, och det inte genom teknisk bevisning eller på annat sätt går att klarlägga vem eller vilka som är gärningsmän. När uppdraget har redovisats, vilket kan förväntas ske under januari 1993, avser jag att återkomma till den frågeställning som Wiggo
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Många samhällsmedborgare tycker att brottsutvecklingen i vårt land är skrämmande. I min fråga hänvisade jag till det råa och allt grövre våldet. I sitt svar säger justitieministern att antalet mord och dråp inte har ökat. Jag vill då kontra med att säga att jag tycker att antalet är tillräckligt högt, en uppfattning som jag delar med många andra. Sättet som den här typen av brott begås på har också blivit råare och betydligt hårdhäntare. Vidare säger justitieministern i sitt svar: ''Om den åtalades skuld inte är ställd utom rimligt tvivel skall han frikännas''. Det är alldeles givet att den principen ingår i vårt rättssystem. Jag har all respekt för rättssäkerheten, men man måste kunna utdöma straff efter svensk lag, även om ''vargar jagar i flock''. I svaret sägs det också: ''När två eller flera personer kan ha begått ett visst brott och de skyller på varandra kan alltså den situationen uppstå att ingen kan dömas för brottet'', vilket också var kärnan i min fråga. Om det kan bevisas att två eller fler personer har varit på en viss plats, i en lägenhet eller var som helst, och någon där har blivit mördad eller utsatt för dråp, tror jag inte att rättsmedvetandet hos svenska medborgare stärks om alla blir friade eller t.o.m. får ersättning för att ha utfört brottet. Man måste finna en annan tingens ordning. Justitieministern sade i sitt svar att man har tillsatt en sakkunnig och att redovisningen skall lämnas redan i januari 1993. Tillsammans med många andra ser jag naturligtvis fram med stor tillförsikt mot att justitieministern därefter skall framlägga en proposition för riksdagen, som kommer att innebära att man inte kan uppträda på det sätt som sker i dag.
Herr talman! Jag har precis samma uppfattning som Wiggo Komstedt när det gäller utvecklingen av brottsligheten i Sverige. Det är oacceptabelt med denna ständigt stigande brottskurva och också med ökningen av våldet i samhället. Min kommentar till våld som resulterar i annans död hänger samman med den formulering som också finns i Wiggo Komstedts fråga. Man skall inte sticka under stol med brottsutvecklingen. Det är viktigt att den diskuteras, men man måste också se siffrorna som de verkligen är. Människor skall inte skrämmas upp i onödan genom att de ges intrycket av att morden är fler. Tack och lov är morden inte fler. De är för många, men de är i vart fall inte fler. Jag hoppas och tror att Wiggo Komstedt inser att jag är medveten om det problem som kom till uttryck i en dom under förra vintern. Det var därför som jag tog initiativ till en översyn. Jag är också medveten om att det här kan finnas svåra avvägningsproblem i fråga om behovet att se någon straffad och kraven på rättssäkerhet. Men vi får anledning att återkomma till detta i januari när jag har fått det underlag som professor Leijonhufvud har utfäst.

Herr talman! Ylva Annerstedt har framfört att naturaliserade svenskar måste uppvisa intyg om mantalsskrivning för att få byta ut sitt gamla pass mot ett nytt samt frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att avskaffa den diskriminerande bestämmelsen. Frågan torde gälla en bestämmelse om vilka handlingar som skall ges in till passmyndigheten när någon ansöker om ett pass. Om sökanden hos skattemyndigheten är antecknad med födelseort utom riket skall personbevis eller annan handling som styrker uppgift om födelseort ges in till passmyndigheten. Jag kan nämna att ordningen för några år sedan var att alla som ville ha ett pass måste ge in personbevis eller annat intyg om sin födelseort. Passmyndigheterna har numera tillgång till uppgifter i statens person och adressregister, Sverige. Det är anledningen till att den som är född i Sverige numera inte behöver lämna in något intyg om sin födelseort. Någon uppgift om födelseort för dem som är födda utomlands finns emellertid inte i SPAR-registret. Jag kan tillägga att detta registers framtid för närvarande utreds av aviseringsutredningen, som skall vara avslutad hösten 1993. Som jag tidigare nämnde skall den som hos skattemyndigheten är antecknad med födelseort utom riket ge in personbevis eller annan handling som styrker uppgift om födelseort. Det finns alltså inget absolut krav på att personbevis skall ges in utan det kan räcka med någon annan handling. I sådana fall som frågan avser skulle det alltså i och för sig kunna vara tillräckligt att det gamla svenska passet ges in. Bedömningen av vad som bör krävas för att styrka uppgift om födelseort ankommer dock naturligtvis på passmyndigheten. Sammanfattningsvis anser jag att det inte finns något diskriminerande i den aktuella bestämmelsen eftersom det behövs ett underlag för uppgiften i passet om födelseort.

Herr talman! Jag har inte på något sätt avsett att man skall sänka kraven på dem som får i uppdrag att förvalta konkurser. Min avsikt är att få bort det skråväsende som i dag har utvecklats och som bl.a. har fått till följd för det första att de som har dessa uppdrag inte hinner med dem i nuvarande situation, för det andra att kostnaderna stiger i höjden på ett sätt som är fullständigt orimligt. Om det finns ungefär 200 konkursförvaltare i landet och det sker 400 konkurser i veckan, är det ganska självklart att konkursförvaltarna inte kan lägga ner den omsorg som borde krävas. Dessutom har jag inte uppfattat att den kontroll sker i efterhand som borde ske av hur konkursförvaltarna har skött sina uppdrag. Riksrevisionsverkets arbete skall redovisas i november 1993. Det tycker jag är alldeles för sent med tanke på den situation och det antal konkurser som vi har i dag. Kan statsrådet inte skynda på detta arbete?
Herr talman! Jag nämnde att en förstudie beräknas bli klar i januari. Därefter har vi inom departementet anledning att se om vi själva behöver driva vissa frågor vidare. Riksrevisionsverkets arbete gäller konkursförvaltning över huvud taget och är alltså ett mycket stort arbete. För att vara tydlig vill jag säga att just konkursförvaltarfrågan och bl.a. frågan om vilka som är konkursförvaltare i praktiken är frågor som vi följer mycket noga. Vi på justitiedepartementet är lika angelägna som Ylva Annerstedt om att finna vägar för att förbättra situationen.
Herr talman! Då vill jag ställa en avslutande fråga: Vilka är det som skall komma i fråga när det gäller dessa kriterier? Hittills är det bara advokater som har fått komma med på dessa listor. Men som jag sade finns det även revisorer som är oerhört kompetenta på detta område. Statsrådet menar väl ändå inte att sådana personer skall uteslutas från att kunna få sådana här uppdrag?

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, som var klart och entydigt: Göteborgs kommun skall inte få dispens från det kommunala skattestoppet om en framställan görs. Jag hoppas att svaret även skapar klarhet i den lokala skattedebatt som förs hemma i Göteborg, där de borgerliga partierna ihop med miljöpartiet har lagt fram en stram budget för 1993 med oförändrad skatt, medan oppositionen med socialdemokraterna och vänsterpartiet hävdar att det ekonomiska läget är så ansträngt att en skattehöjning är nödvändig. Svaret ger nu klarhet i att en skattehöjning inte är den bästa vägen för Göteborgs kommun att lösa denna fråga. Men jag måste ändå ta tillfället i akt att fråga finansministern om det går att ge några exempel på kriterier som skall uppfyllas för att en kommun skall kunna få dispens från det kommunala skattestoppet.

Herr talman! Jag har fått ett preciserat svar. Det ekonomiska läget i Göteborg är inte av den arten att kommunen kan förvänta sig att få göra ett undantag från det kommunala skattestoppet. Jag nöjer mig med det. Jag tycker att svaret har varit klarläggande. I den lokala skattedebatten i Göteborg får man finna andra vägar att gå för att lösa kommunens problem.

Herr talman! Denna statsrådets insikt glädjer mig. kommunalskattelagen tar man ju upp specifika yrkesgrupper, bl.a. byggnadsarbetare och motsvarande arbetstagare, som är undantagna från detta. Då är frågan: Vari består egentligen skillnaden mellan de undantagna yrkesgrupper som anges i lagen och reservofficerare när det gäller synen på tjänsteställe?

Herr talman! Verksamheten är definitivt olikartad. Därvidlag håller jag med statsrådet. Man kan ändå som ett exempel ta en reservofficer som inställer sig på sitt fredsförband, övar på en bestämd övningsplats och sedan tar sig till den plats där han är krigsplacerad. Det kan ju i det fallet röra sig om tre olika orter inom loppet av tio--femton dagar. En sista fråga till statsrådet: Hur tror statsrådet att den här synen påverkar försvarets totala kostnader för inkallelse av reservofficerare? Det innebär ju ändå en merutgift, i och med att det blir fråga om sociala avgifter. Jag vill dessutom ge ännu en kommentar, nämligen den att försvarsledningen och reservofficerarna har samma uppfattning i den här frågan. Egentligen avvaktar vi nu bara en ändring av lagstiftningen.